Fru talman! Framtiden är grön, och vi ska tro på framtidens innovationer med nya tekniker och bränslen. Alla transportslag kommer att behövas i framtiden, och dit hör självklart bilen. Då krävs det också att vi har bränslen som är miljövänliga och att vi fasar ut de fossila bränslena och gör oss så oberoende vi kan av exempelvis rysk olja. Vi kommer i framtiden att vara i behov av olika bränslen för att klara vår omställning av transporter. Dit hör el och vätgas men också biogas. Fru talman! Inom EU har det lagts fram ett förslag om hur exempelvis förmånsbilar ska klassas med olika bränslen, och det är just det som detta betänkande handlar om. I ett första förslag som regeringen lade fram kring detta skulle den miljövänliga biogasen missgynnas som bränsle om man exempelvis skulle vilja ha en förmånsbil. I det förslag som har lagts fram kan man mäta utsläppen på två olika sätt och gå efter antingen hur mycket koldioxid som kommer ut från avgasröret eller hur hela livscykelperspektivet ser ut för utsläppen för ett fordon. När vi tittar på den här typen av frågor är det också viktigt att vi tittar på så teknikneutrala saker som möjligt. Fru talman! Vi i Centerpartiet menar att politiken i högre grad bör ta hänsyn till hur utsläppen från fordon sker ur ett helt livscykelperspektiv. Att som i dag endast räkna utsläppen från avgasröret ger enligt Centerpartiets mening en missvisande bild av utsläppen från fordonssektorn och ger därmed inte den mest effektiva politiken för att byta ut fordonsparken. Centerpartiet anser, som jag nämnde tidigare, att en miljöbilsdefinition ska vara så teknikneutral som möjligt, fokusera på fordonets utsläpp enligt principen om hela livscykelperspektivet och självklart också inkludera biogasfordon. Fru talman! Centerpartiet reagerade på det förslag som först kom från regeringen eftersom det missgynnade människors möjligheter att välja en biogasbil utifrån hur man från regeringens sida valde att tolka EU-direktivet. Biogas är ett viktigt bränsle som kan tillverkas i Sverige i större utsträckning och som vi måste ta vara på och använda inom transportsektorn. I det förslag som nu ligger, och i den proposition som har lagts fram, har regeringen lyssnat på flera remissinstanser. Centerpartiet var till en början, likt många andra, väldigt kritiska, men man har nu ändrat definitionen så att val av biogas inte ska missgynnas. Just därför, fru talman, vill jag avslutningsvis säga att propositionen blev väldigt bra. Vi från Centerpartiet har dock i den följdmotion som vi har lagt fram och i den reservation som finns redovisat en del synpunkter som vi har på en del småsaker när det gäller just definitionen och hur vägen framåt bör och kan vara. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till den reservation som finns i betänkandet. Vi ställer oss bakom den.

Fru talman! Vi behandlar trafikutskottets betänkande, som också innehåller regeringens proposition om genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. I det här fallet skulle jag vilja säga att utskottet egentligen är helt överens om de författningsändringar som krävs för att Europaparlamentets och rådets direktiv om ändringar som syftar till att främja rena och energieffektiva vägtransportfordon ska genomföras. Det här innebär att medlemsstaterna ska kunna säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, så kallade minimimål. Utskottet delar Centerpartiets och regeringens uppfattning att hänsyn ska tas till den faktiska klimatpåverkan som ett drivmedel har ur ett livscykelperspektiv och att hållbara biodrivmedel är ett klimatmässigt bra alternativ i många upphandlingssituationer. Så sent som för några veckor sedan framhöll vi i utskottet, när vi behandlade trafikutskottets betänkande 7, att förordningen om miljö och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar syftar till att främja användningen av miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Vi pekade också på att regeringen har meddelat att gasbilar även i fortsättningen ska klassas som miljöbilar hos statliga myndigheter. Här har utskottet inte ändrat uppfattning på något sätt. Särskilt mot den här bakgrunden finner vi att det inte finns någon grund för att vidta någon åtgärd med anledning av Centerpartiets motionsyrkande. Det här lagförslaget är ett genomförande av ett EU-direktiv. Det finns inte någon möjlighet för oss i Sverige att ändra de definitioner som finns i direktivet, utan detta är reglerat i EU:s eget direktiv. Det betyder till exempel att en ren lätt bil får släppa ut maximalt 50 gram koldioxid per kilometer och att 38,5 procent av den samlade offentliga upphandlingen måste klara detta gränsvärde. Kraven på rena fordon, enligt den här definitionen, gäller alltså egentligen bara en liten del av den totala upphandlingen av fordon och transporttjänster. Utskottet konstaterar att det fortfarande kommer att vara möjligt att upphandla såväl gasdrivna lätta fordon som bussar som använder HVO 100. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande TU14 och därmed också ställa mig bakom regeringens proposition om ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upp-handling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster